Fru talman! Handelsministern ville här måla bilden av att det skulle ha tagit mig väldigt lång tid att för folkpartiets räkning komma fram till att vi först i dag konstaterar att det är ett politiskt faktum att svenskt medlemskap i EEC inte längre kan förvärvas, Nej, herr Feldt, redan i utrikesnämnden sade jag att vi utgår från det politiska faktum som nu föreligger, att det inte är möjligt att vinna svenskt medlemskap. Jag tycker det är litet överraskande att herr Feldt, liksom utrikesministern, försöker konstruera motsättningar om dagsläget i politiken i stället för att vara angelägen om — som man säger i de formella deklarationerna — att samla en så bred opinion som möjligt bakom den svenska förhandlingslinjen. Herr Feldt har ju här i sitt anförande på ett som jag tycker skickligt sätt redovisat tullunionens möjligheter och svårigheter. Han har gjort det i nära anknytning till 1962 års förhandlingsuppläggning. Vi är ju också alla medvetna om att tullunionen inte köpes utan uppoffringar, att det kommer att kosta både förhandlingsskicklighet och uppoffringar för att nå det målet.

Herr Feldt ironiserar över den typ av information som vi önskar och menar att den skulle vara något slags munkorg på den fria opinionsbildningen osv. Nej, det är det verkligen inte fråga om.

Vi har verkligen inte större svårigheter än ni i denna fråga. Jag tror snarare att inom folkpartiet opinionen är mera samlad än inom socialdemokratin när det gäller inställningen till EEC. Herr Feldt gjorde ett bra inlägg den 25 maj i fjol i en artikel i Aftonbladet om EEC och vår frihet, där han just sade att det var angeläget att öppna samtal — i motsats till SSU, som då redan hade dömt ut vissa delar av förhandlingspositionen. Herr Feldt polemiserade mot det och har i den här artikeln formuleringar som anger hur en sådan upplysande information lämpligen kan läggas upp.

Den förs i regel inte inom det socialdemokratiska partiet utan utanför detta, av vänstergrupper som med slagord, banderoller och grovt tillyxade argument försöker att misstänkliggöra även den nuvarande positionen. Det måste ju vara i regeringens eget intresse att en bred allmänhet har kännedom om dessa argument och kan bemöta det alltför känslomässiga talet om alla EEC:s vidunderligheter. Jag tog vidare upp en annan fråga, som både utrikesministern och handelsministern gått förbi, nämligen hur man betraktar det mandat som nordiska ministerrådet har fått genom Nordiska rådets rekommendation och som — om jag minns rätt — samtliga svenska ledamöter i Nordiska rådet röstade för. Det är angeläget att få veta om ni verkligen tänker utnyttja detta ministerråd dels för att fortsätta arbetet på täta nordiska kontakter för vidgat ekonomiskt samarbete i Norden, dels för det gemenskapsintresse som ligger i att hålla kontakt under själva förhandlingarna. Jag hoppas att handelsministern vill se på dessa frågor i en konstruktiv anda och inte skall försöka att skapa konstlade motsättningar. Ni kan rimligen inte vara betjänta av detta när ni skall möta förhandlarna i Bryssel. Där är det väl ändå en styrka att ni inte framstår som beroende av en kommunistisk eller halvkommunistisk opinion i Sverige, utan att ni har en bred svensk opinion bakom er, som ni ju i flera sammanhang redan har åberopat.

Fru talman! Handelsministern hoppade in i utrikesministerns galoscher och ville — liksom han göra gällande att jag här har presenterat en helt ny — underförstått för vårt land farlig — utrikespolitik, då jag har redovisat vad som håller på att ske i Europa och de förhoppningar som knyts till denna utveckling. Men jag lämnade den redovisningen bl, a. för att motverka de yrkesmässiga högtalare som här i Sverige gör gällande att händelseutvecklingen i Europa är direkt skadlig för vårt land. Jag vågar påstå motsatsen. Jag vågar påstå att utvecklingen är till fördel för både Europa och svenska intressen och också att vi bör, efter måttet av vår förmåga, medverka inom — lyssna nu, handelsministern! — de gränser som vår utrikespolitik stakar ut. Jag framhöll i anslutning till detta för säkerhets skull att förståelsen för och insikten om vad det är fråga om nere i Europa inte får leda till att vi förändrar vår utrikespolitik. Klarare kan man knappast uttala sig, och det måste väl vittna om argumentnöd när det trots dessa tydliga och bestämda reservationer görs gällande att jag här har presenterat en helt ny svensk utrikespolitik. Var står vi, fru talman?

Vi har samma uppfattning, slutligen, som Arne Geijer hade i varje fall före den 18 mars. Och den uppfattningen innebär att även medlemskap kan bli föremål för prövning för Sveriges vidkommande. Vi utesluter alltså inte medlemskap men slutlig ställning till om meälemskap kan vinnas eller inte skall tas först efter det att realförhandlingar har ägt rum. Vilket slag av realförhandlingar åsyftar herr Bohman?

Det är alltså inte vi som har glidit, utan det är regeringen som har glidit — om det nu kan kallas att glida, när man åker kana,

Fru talman! De borgerliga partierna talar här mycket varmt om att engagera statsapparaten i en propagandakampanj för EEC. Det är egentligen rätt fantastiskt. Jag vet att en majoritet av svenska folket är motståndare till EEC-anslutning. Men ligger de borgerliga partierna verkligen så illa till med sin agitation för EEC att de måste begära hjälp av staten? Då är läget faktiskt bättre ute bland allmänheten än vad till och med jag trott. Handelsministern säger sig ha svårigheter att placera vänsterpartiet kommunisterna i EEC-diskussionen. Det kanske, herr Feldt, beror på att vi står fast vid en bestämd ståndpunkt, medan regeringen svängt lite hit och dit, ibland sagt sig icke utesluta fullt medlemskap och sedan sagt att fullt medlemskap är uteslutet osv. Vi har hela tiden förklarat oss vara kritiska mot varje form för svensk anslutning till EEC. Till anslutning räknar jag då icke bara medlemskap utan även associering och en tullunion. Kampen mot svensk anslutning till EEC är alltså ingen kamp mo: väderkvarnar, ty jag får väl inte tolka herr Feldts yttrande i det avseendet så att regeringen avskrivit också associering och tullunion från dagordningen? Vad vi kan tänka oss är en typ av handelsavtal — kalla det gärna ett preferensavtal. Men alla vet att det är utomordentligt svårt att i detalj beskriva hur detta skall kunna se ut; det måste fastställas genom förhandlingar, Det finns många olika typer av sådana handelsavtal mellan EEC och oiika länder, och endast diskussionen kan visa vad man konkret kan komma fram till. Man kan säga vad man inte vill vara med om, och det är viktigt, men det är svårare att exakt specificera den typ av avtal som är möjlig. Det kan ju inte heller regeringen göra i dag, att döma av herr Feldts yttrande. Handelsministern ansåg att det uttalande som jag gjorde i mitt inledningsanförande var menlöst. Jag sade där att vi med EEC inte bör ingå andra typer av överenskommelser än vi har med övriga stater, dvs. överenskommelser som är vanliga mellan suveräna och självständiga stater. Men detta är ju sakens kärna; vad diskussionen från vår sida hela tiden har gällt är att Sverige inte till EEC får överlåta någon del av sin handlingsfrihet, sin suveränitet. Vår kritik mot ett EEC-engagemang har hela tiden gällt denna grundläggande fråga. Det är ju vad det handlar om; EEC är, som vi vet, inte bara en tullunion utan också en ekonomisk gemenskap som i första hand syftar till att garantera kapitalet full rörelsefrihet inom EEC-området,. Det förutsätter i sin tur att de enskilda ländernas möjligheter att kontrollera utoch inflödet av kapital bryts ned och att de enskilda länderna förpliktar sig att ge hela EEC-områdets företag och kapitalägare samma rätt att etablera sig, förvärva aktier och annan egendom som de inhemska kapitalisterna har. Den gemensamma kapitalmarknaden förutsätter också en gemensam arbetsmarknad, ty det lär vara väldigt svårt att hindra arbetare och andra löntagare att flytta dit kapitalet vill. Kapitalets fria rörlighet inom EEC kräver alltså omedelbart vissa inskränkningar även i den politiska nationella självbestämmanderätten. Men den får också indirekta följdverkningar i detta avseende, Det är på den punkten som vi har satt in vår kritik. En diskussion beträffande suveränitetsfrågan är alltså i hög grad berättigad när man skall diskutera Sveriges relationer till EEC. Handelsministern säger nu att regeringen söker nära samarbete med EEC, Man har också använt termen långtgående samarbete. Man vill ha ett aktivt samarbete, sade handelsministern här om jag uppfattade rätt. Men ett långtgående aktivt, ekonomiskt samarbete med ett ekonomiskt och politiskt block kan mycket lätt leda till att man inte längre kan föra en fullt självständig politik. Man blir bunden av det samarbete som man bedriver med detta politiska och ekonomiska block.

Men vi vet varifrån vi köper råvaror — det är bl, a. från u-länderna, Var finns hänsynen till u-länderna i handelsministerns resonemang?

Fru talman! Jag blev nyss åberopad av herr Antonsson i hans anförande; han ställde sig en smula frågande till att jag i remissdebatten hade uttalat att jag aldrig trott att vi skulle få ett medlemskap. Jag sade redan i remissdebatten att detta framgick av alla de protokoll som finns från 1967, när vi hade ingivit en öppen ansökan. Jag vill tillägga att skälen för att vi den gången höll formen för anslutning till EEC öppen var två. För det första föreföll vägen till en association redan stängd, och för det andra fanns det en medveten strävan från regeringens sida att försöka få en så bred uppslutning som möjligt kring utgångspunkterna för de kontakter med EEC, som vi i det läget kanske kunde räkna med. Den sistnämnda önskan uppfylldes aldrig i verkligheten. Redan då vidhöll högern klart ståndpunkten att vi uttryckligen borde säga att vi i första hand ville förhandla om ett medlemskap. Folkpartiet hade för sin del en ståndpunkt som jag inte fann avvika mycket från den som högern företrädde, Det har ju bekräftats i dag av herr Bohmans tal att han alltjämt vidhåller denna uppfattning, och jag håller honom räkning för hans konsekvens. Men han mäler sig också ur den gemensamma uppslutning, som ändå majoriteten av de demokratiska partierna glädjande nog har visat kring den handlingslinje för handläggningen av EEC-frågan som regeringen nu följt.

Fru talman! Herr Helén tog inte chansen att försöka skapa litet klarhet om folkpartiets grundläggande uppfattning när det gäller Sveriges förhållande till medlemskapet i EEC. Nu återvänder han till ett uttalande som jag trodde att han helst skulle ha velat glömma vid det här laget — nämligen vad han sade i utrikesnämnden — och påstår att det är det som vi skall ta fasta på.

Däremot fick jag klarhet på en annan punkt, nämligen vad herr Helén avsåg när han anslöt sig till tanken på något slags informationskampanj. Det var helt enkelt den där stora konferensen igen, där vi skall samla alla och envar och tala med varandra, All right, om det bara gäller storleken på församlingarna som skall träffas och diskutera EEC-frågan, så har vi flera organ som redan motsvarar rätt högt ställda krav i fråga om antalet ledamöter som skall ingå. Vad beträffar den interna debatten inom socialdemokratin har jag redan sagt att den spelar en långt mindre bekymmersam roll för regeringen än vad den gör i oppositionens fantasi. Om herr Helén och jag skall diskutera våra ungdomsförbund och deras agerande, så är jag inte säker på att den debatten blir så lustbetonad för herr Helén. SSU:s inställning har varit klar. De har sagt att de vill ha förbindelser och fri handel med EEC, De anser att formen skall vara ett handelsavtal. De har bestämt sig på grunder som man kan diskutera, men det har aldrig varit fråga om att vända ryggen mot Europa eller mot det här samarbetet. Jag kan besvara frågan beträffande det nordiska ministerrådet och dess funktion, som herr Helén ställde, med att påminna honom om vad som stod alldeles klart när detta råds uppgifter bestämdes i Köpenhamn. Vad det än kunde vara, så kunde det inte vara ett beredningsorgan för de nordiska ländernas EEC-förhandlingar. Detta stod alldeles klart som ett resultat av den debatten, och jag begriper inte varför herr Helén ställer frågan nu. Han var ju, som han med ganska stor stolthet påpekar, den som rodde ihop den överenskommelse om arbetsuppgifterna vilken man så småningom kom fram till i Köpenhamn, Herr Bohman återkommer till den här formen som han tycker är så bra. Vi kan medverka i vad som helst, säger herr Bohman, bara det sker inom ramen för vår utrikespolitik. Vad är det för nonsens? Om det finns ett maktblock och vi skall gå in i det och säger att det gör vi inom ramen för vår utrikespolitik, då beror det på hur tänjbar den ramen är. Min tolkning av herr Bohman — och det är en allvarlig tolkning — är att ramen för vår utrikespolitik, när herr Bohman får härja med den, börjar anta karaktären av papier-maché och ingenting annat. Det är i detta sammanhang som det blir så lustigt när vi får höra att moderata samlingspartiet hade samma uppfattning i maj 1970 som i november 1970 till medlemskapet. All right, det må vara. Men i november 1970 konstaterade vi att ett neutralt land som Sverige inte kunde delta i ett utrikespolitiskt samarbete av det slag som EEC-länderna hade beslutat sig för. Jag måste återkomma till frågan: Delade herr Bohman vår uppfattning då? Varför sade Ni ingenting om den saken? Den hållning Ni intar nu, att vi skulle kunna förhandla oss till ett partiellt deltagande i ett utrikespolitiskt samarbete, är alldeles ny, den har aldrig förekommit i våra diskussioner. Och den är, får jag konstatera, inte bara orealistisk utan orimlig, om neutralitetspolitiken skall ha samma innehåll som vi hittills har varit eniga om att den skall ha. Därför råder jag herr Bohman att dra tillbaka idéen om att realförhandlingar skall kunna ge oss möjligheter att delta i utrikespolitiskt samarbete med nio tio NATO-länder. När det gäller vad regeringen sade i april 1970 om slutligt beslut och ställningstagande till realförhandlingar har vi gång på gång förklarat, att då förelåg inte beslutet om det utrikespolitiska samarbetet, inte heller stäilningstagandet i fråga om den ekonomiskmonitära unionen, Det är ju det som helt har förändrat läget.

Och, som sagt, centerpartiets inställning har vi inget tvivel om. Till slut vill jag till herr Hermansson säga att om han har tolkat det så att ett avtal mellan Sverige och EEC om ett tullpolitiskt samarbete i form av en tullunion är detsamma som en svensk anslutning till EEC, så måste han gå hem och läsa på igen om hur internationella relationer utformas. Om hela hans kampanj bygger på att vi inte skall överlåta suveränitet och nationell handlingsfrihet till överstatliga organ, som vi inte påverkar, då har han faktiskt, som jag sade, jagat en väderkvarn; den situationen existerar inte. Är det detta han menar med att vår suveränitet kan påverkas av den grad och den utsträckning i vilken vi har fria kapitalrörelser, då är det bara att säga att det tillhör frågorna för våra förhandlingar, Vi vet inte ännu vilka krav som kommer att ställas på oss när det gäller en gemensam kapitalmarknad med EEC. Den utgångspunkt vi har är att vi inte kommer att tillåta sådana ingrepp i vår ekonomiska politik att denna suveränitet försvinner. Det är ett enkelt och ganska klart ställningstagande.

Fru talman! Med anledning av herr Langes inlägg vill jag påminna honom om att folkpartiet och centerpartiet hade identiskt samma ståndpunkt 1967; den hade resonerats fram i gemensamma överläggningar.

Den allmänhet som följer den här debatten måste väl ändå fråga sig: Vad är syftet med regeringens uppläggning? Är det helt enkelt så, att man bara säger sig vilja ha en bred samling men är besviken när man får den, att det är gnölande och gnetande som regeringen vill lämna kvar som ett intryck för att framstå som helt opåverkad av andra ståndpunkter?

Låt oss alltså konstatera att här finns ännu en chans för regeringen att ge svenska folket intryck av att man menar allvar med sin uppfattning, att det är en bred samling som man önskar bakom den svenska opinionen. Det skulle för mottagandet ute i Europa av de svenska dokument, som ytterligare kommer att behövas, säkerligen vara till glädje. En dansk parlamentariker påpekade helt stillsamt för mig under Nordiska rådets möte att herr Feldt råkar ha en betydande likhet med fältherren Napoleon, vilken som bekant kämpade vid Waterloo inte alltför långt från Bryssel. Jag hoppas att det är herr Feldts önskemål att han inte skall behöva stå med handen innanför kavajen som en Napoleon vid Waterloo, utan att det slutliga resultatet skall vara att det är en framgångsrik svensk handelsminister 1971 som har genomfört ett jobb, där han har en bred opinion bakom sig som önskar honom framgång.

Fru talman! Sedan såväl Alexander som Napoleon har åkallats i denna debatt är det naturligtvis litet besvärligt att här gå upp i replik, men jag tar i alla fall chansen. Herr Feldt sade att tullunion inte innebär anslutning till EEC. Ja, det är en fråga om ord. Och det beror också på hur tullunionen utformas, om vi skall kalla den anslutning eller inte. Så den där bedömningen får vi nog vänta litet med, till dess vi ser vilken typ av tullunion regeringen vill ha. Läs på! sade herr Feldt också. Ja, jag läste det tal som herr Feldt höll i Bryssel den 10 november 1970 och som kallas för Sveriges avsiktsdeklaration. Då sade herr Feldt så här: ”Vi delar gemenskapernas uppfattning såsom den uttryckts i Romfördraget att en omfattande samverkan är nödvändig för att de fulla fördelarna av den gemensamma marknaden skall kunna realiseras. Sålunda erfordras åtgärder för att uppnå ökad rörelsefrihet för arbetstagare, tjänster och kapital jämte samverkan inom socialpolitiken och den ekonomiska politiken.” Naturligtvis är det litet runt sagt, men det antyder i alla fall väsentligt mer än vad som kan hänföras till bara en överenskommelse om tullar. Här talas det om ökad rörelsefrihet för kapitalet, och vilka följder det för med sig bör vi nog vara på det klara med. Nu försäkrar herr Feldt att vi inte skall överlåta några befogenheter till EEC-organen, och jag tar den deklarationen på fullt allvar och är tacksam för den. Men då hoppas jag också att herr Feldt i sin tur och hela hans riksdagsgrupp stöder vår motion som snart kommer upp till behandling. Vi kräver i den motionen att den s.k. EEC-paragrafen tas bort. Den paragrafen infördes i grundlagen för några år sedan, och den innebär att regeringens, riksdagens eller annat statligt organs grundlagsenliga beslutanderätt i begränsad omfattning får överlåtas på mellanfolklig organisation för fredligt samarbete till vilken riket är eller skall bli anslutet. Jag hoppas att ni då röstar med oss, när vi kräver att den paragrafen skall tas bort. Den infördes uteslutande med hänvisning till att vi ville ha så intima förbindelser som möjligt med EEC. Sedan vill jag bara beklaga, fru talman, att vi när det gäller handelspolitiken har uppehållit oss uteslutande vid EEC-debatten och inte kommit in på de synnerligen viktiga frågorna om hela mönstret för handelspolitiken i världen och om u-ländernas stora handelsproblem samt nödvändigheten av att utveckla öst-västhandeln.
Fru talman! Jag föreställer mig att kammarens ledamöter nu tycker att meningsutbytet om vad jag kan ha sagt och menat börjar bli en aning tjatigt. En sådan här diskussion underlättas och stimuleras verkligen inte av om den ene talaren påstår att den andre pratar nonsens, och jag tänker inte fortsätta diskussionen med Kjell-Olof Feldt på den punkten. Däremot vill jag bestämt bestrida det som herr Feldt i varje fall indirekt antydde, nämligen att Sverige inte skulle ha ändrat ståndpunkt då det gäller själva förfaringssättet, sedan deklarationen avgavs i november. Jag har den deklarationen framför mig. Där hänvisas till 1967 års brev och till det förfaringssätt som angavs i det brevet. Där understryks att förhandlingarna mellan oss och EEC-länderna skall ske parallellt med de andra inträdessökande länderna. Däri uttryckes en förhoppning om att både förhandlingar och uppgörelser skall leda till ett samtidigt resultat. Däri framhålles också att Sverige tänker avgöra vilken anslutningsform som vi anser vara den lämpliga sedan realförhandlingar har slutförts. Jag konstaterar åter, att några realförhandlingar över huvud taget inte har ägt rum.

Fru talman! Herr Antonsson vill inte kritisera regeringen, säger han, för att vi har ändrat ståndpunkt mellan den 10 november och den 18 mars. Ja, fattas bara annat; det är ju vad centerpartiet har gjort också. För herr Antonsson, som vill att vi skall ha respekt för andras åsikter, vill väl att jag skall ha respekt för den åsikt som centerpartiledaren sade sig ha den 10 november i fjol, och den har han icke i dag. Herr Helén frågade varför jag är så emot objektiv information, argument för och emot. Det är jag inte alls. Men jag vill ha en funktionsuppdelning mellan dem som ställer material till förfogande och dem som skall bedriva kampanjer. Jag menar att statens uppgift — och den försöker vi i all blygsamhet uppfylla så gott det går och vi kan inom handelsdepartementet — är att fortlöpande ställa till debattörernas förfogande det material som finns, nämligen fakta och dokument i det här målet. Att föra ut argumenteringen för och emot är däremot, menar jag, en uppgift för de politiska partierna, för bildningsorganisationerna, för fackföreningsrörelsen, för dem som över huvud taget brukar delta i den politiska debatten och samhällsdebatten i det här landet. Är det så svårt just för en liberal person som herr Helén att begripa att det är mycket viktigt att vi håller isär de båda funktionerna? : Jag har gjort samma uppdelning.) Sedan börjar nog herr Helén att förtvivla inte bara om den här debatten utan om hela samlingen kring EEC-politiken. Oppositionen får inte kritisera, säger han, att regeringen gett upp sin tidigare förhandlingslinje. När vi då anklagar oppositionen för detta, så brister samlingen.

För det är det Ni inte vågar för Er egen press — läs Dagens Nyheter! Varje dag pågår denna mycket bristfälligt dolda kampanj, som i realiteten riktar sig mot folkpartiet. Herr Helén slutade med att höja debattnivån upp till Napoleon. Jag tackar för det. Jag har aldrig varit någon beundrare av Napoleon, måste jag säga, men jag förstår att det är mera de yttre än de inre egenskaperna som herr Helén har fascinerats av hos både Napoleon och mig. Jag kan också tacka för lyckönskan. Jag vill bara konstatera att den breda samlingen skulle just gälla det framtida handlandet, de framgångslinjer vi vill ha i förhandlingarna. På den punkten tror jag att denna debatt har fört oss väsentliga steg framåt, och det är jag glad över. Men jag tycker fortfarande att det hade varit skönare om också den senaste månadens upplevelser hade kunnat klaras ut, så att vi inte efteråt kan komma tillbaka och upptäcka att folkpartiet fortfarande hade ett litet eget stickspår att åka på. Till sist vill jag bara säga herr Hermansson att den här EEC-paragrafen verkligen inte har ett dugg att göra med de förhandlingar som nu pågår om Sveriges förhållande till Gemensamma marknaden. Det avtal som vi skall sluta med EEC' kommer att i dess helhet underställas den svenska riksdagen, och den här paragrafen, eller den här möjligheten, skall absolut inte utnyttjas för detta. Det är väl därför helt poänglöst att dra in den i den stora frågan som gäller under vilka förhållanden vi skall ordna Sveriges relationer till EEC inom ramen för både bevarad nationell handlingsfrihet och suveränitet och neutralitetspolitik.

Fru talman! Så utförligt har regeringspolitiken belysts av utrikesministern och handelsministern, att jag kan fatta mig kort och först bara klara ut några oklarheter för att sedan kanske säga några sammanfattande ord. Om den allmänpolitiska delen av debatten skall jag inte yttra mig alls, Herr Helén sade vissa kloka ting om att man inte skulle låta skrämma sig till tystnad och om de fattiga folkens rätt till frigörelse. Det var nästan precis detsamma som jag sade för en del år sedan. Då antyddes i den näst största folkpartitidningen att jag var något av en landsförrädare. Då anklagades jag av den dåvarande folkpartiledaren för att liksom äventyra nationens intressen, och då krävde den dåvarande moderatledaren att jag skulle avgå. Nu är det nästan som om ni läser högt ur mina gamla tal. I och för sig borde jag vara glad, men jag upplever det inte som särskilt trovärdigt. Jag hoppas att ni någon gång när ni sitter i era konklaver — nu när det är alldeles riskfritt att säga sådana ting om de fattiga folken — skäms litet över ert partitaktiska snoende i dessa frågor. Men låt mig i stället ta upp EEC-frågan! Herr Helén beskyllde mig för att göra låtsaskonsultationer i Oslo. Ja, men inte menar väl herr Helén att jag skulle åka till Oslo och konsultera den norska regeringen om den svenska neutralitetspolitikens innetörd! Det har det inte varit fråga om. Däremot informerade jag den utförligt om vårt tänkande och diskuterade ett möjligt framtida samarbete i förhandlingarna, Jag kan försäkra herr Helén att varken Trygve Bratteli, Andreas Cappelen eller Per Kleppe — eller vilka det nu var — upplevde detta som något låtsassamtal. När det gäller grundfrågan vill jag säga en sak — kanske mer i förbigående — till herr Helén och sedan, mera allvarligt, till herr Bohman.

Varje gång faller herr Helén tillbaka till detta: ”Ja, men det är ju ett politiskt faktum att regeringen tagit ståndpunkt.” Han har då möjlighet att säga — det är en variant — att det beror på regeringens handläggning att vi inte kan bli medlemmar. En annan variant är att det beror på utvecklingen i EEC. Vi har nu i flera veckor försökt att få fram ett klart ståndpunktstagande från herr Helén, men vi har hittills misslyckats. Det är synd. Herr Helén säger: Nu vill vi ha samling och vi vill vara bakom regeringen. Ja, men vi vill ha en samling i klarhet! Nu får jag ändå inkassera det som en positiv sak att herr Helén och hans parti ändå stöder regeringens linje. Men jag måste ju konstatera att i ett läge då det behövdes litet av beslutförhet i ståndpunktstagandet har herr Helén framstått som något av en vingelmåns. Det är ett politiskt faktum. Men det är i och för sig också ett politiskt faktum att han nu till sist tycks sluta upp bakom regeringen, och det får vi ta som någonting positivt. Beträffande herr Bohman är det mera allvarligt. Där måste jag också försöka få fram ett ståndpunktstagande. Herr Bohman säger: ”Vi kan fortfarande tänka oss ett svenskt medlemskap i EEC. Ingenting har ändrats sedan maj eller den 10 november i fjol.” Herr Bohman talade t.o.m. om mina uttalanden ute i Europa, denna gång utan att trassla in sig i mina s, k,. guvernanter,. Det är i alla fall ett framsteg. Då måste jag ställa en mycket precis fråga till herr Bohman, Enligt Davignonrapporten vill man ha ett utrikespolitiskt samarbete mellan sex, kanske nio, tio NATO-stater. Detta samarbete syftar till att utforma gemensamma ståndpunkter i utrikespolitiken. Det står klart att medlemsländer i EEC bör delta i detta utrikespolitiska samarbete.

Den skiljer sig ju inte nämnvärt från den tolkning som man i Br§ssel och i medlemsländerna har givit uttryck för, I detta samarbete skulle vi sisom medlemmar få delta. Min precisa fråga till herr Bohman lyder: Anser herr Bohman att vi med bevarad neutralitetspolitik kan delta i ett utrikespolitiskt samarbete med tio Atlantpaktsstater i syfte att utforma gemensamma ståndpunkter när det gäller utrikespolitik och måhända försvar? För att kunna bibehålla sin linje om ett möjligt svenskt medlemskap måste herr Bohman kunna förutsätta ett ja som svar på denna fråga. I samma ögonblick som regeringen fick klarhet i detta problem förstod vi att svenskt medlemskap var otänkbart. Här har alltså herr Bohman en annan utrikespolitisk bedömning av neutralitetens innebörd. Men då måste han ju redovisa bedömningen och ge svar på min fråga, och — herr Bohman — det är en ganska viktig fråga. Till sist, herr talman: detta är ingen skendebatt. Den gäller ju för vår del centrala frågor. Den gäller möjligheten att fortsätta en fast och konsekvent neutralitetspolitik. Där har vi inte råd att sväva på målet. Den gäller möjligheterna att i samarbete med EEC fortsätta en frihandelspolitik. I fråga om denna positiva linje har vi heller inte råd att sväva på målet. De är båda centrala livsfrågor för det svenska samhället. Vi eftersträvar — och vi tycker att vi har nått ett ganska långt stycke på väg — att samla en bred svensk opinion kring en politik med denna uppläggning.

Bred samling — ja! Men man skall ha klart för sig vad man är enig om,

Fru talman! Herr Palme är en mästare på historieskrivning — på falsk historieskrivning. Herr Palme sade att då herr Palme för några år sedan hade talat om att han inte ville bli tvingad till tystnad då han talade om social frigörelse och fattiga folk, då krävde moderaterna hans avgång. Skäms verkligen inte statsministern att göra en så fruktansvärt förenklad beskrivning av det händelseförlopp som ledde fram till det krav som framfördes den gången? Och att göra ett sådant påstående med det patos som Olof Palme vid lämpliga tillfällen kan mana fram! Ingen ”skendebatt” skall det vara fråga om, sade statsministern något senare, Var går gränsen mellan politiskt spex och allvar? Vi talar allvar här i riksdagen. Man får inte uppträda på det sätt herr Palme gjorde. Förlåt mig att jag använder min rätt att framföra en så allvarlig kritik mot statsministern!

Fru talman! Jag vill slå fast — för tredje gången här — att jag för folkpartiets räkning i utrikesnämnden konstaterade att svenskt medlemskap i EEC nu ej längre var möjligt och att detta var ett politiskt faktum. Men vad socialdemokraterna försöker avkräva oss här är att vi skall svära på en ofelbarhetsdogm och att vi i och med att vi konstaterar detta politiska faktum skall avsvärja oss all rätt att kritisera regeringen för dess sätt att lägga upp förhandlingarna och vika av från sin egen förhandlingslinje såsom regeringen har gjort. Man vill tydligen — det framgick först av herr Feldts senaste inlägg — ha ett alibi, för den händelse regeringen skulle misslyckas, att regeringen har gjort allt vad den över huvud taget har kunnat för att uppnå förhandlingsmålen, Vi kan inte skriva under den ofelbarhetsdogmen, vi kan inte skriva på ett sådant alibi. Vi utgår från att regeringen gör det bästa möjliga i en svår situation, Vi är ense om att förhandlingspositionen innehåller många komplicerade omständigheter, men det kan inte få betyda att vi nu skulle säga: Regeringen är ofelbar. Det är ett småskuret sätt att lägga upp debatten som regeringen här har valt. Vi vill ha enighet bakom förhandlingspositionen i denna fråga, därför att det är viktigt för kommande svenska generationer, både löntagare och företagare, om vi lyckas att nå de nära, omfattande och varaktiga förbindelser med EEC som är förutsättningen för en fortsatt svensk välståndsutveckling. Men det är inte säkert att vi når dit.

Det kan uttryckas så som statsminister Palme gjorde i sitt tal den 18 mars förra veckan, då han sade att det är fråga om att praktiskt medverka till att skapa en bättre framtid för Europa. Men varför skall vi alltid behöva pressa er fram till dessa ställningstaganden när det gäller en debatt som denna i riksdagen? Kan ni inte inse att det är betydelsefullt för både hur Sveriges ärende tas emot ute i Europa och hur den svenska allmänheten reagerar inför ert handlande att ni verkligen någon gång klart säger ut vad ni positivt vill nå i stället för att gnöla och misstänkliggöra. Det är inte värdigt den svenske statsministern att uppträda på det sättet i debatten.
Fru talman! Till herr Bohman först! Hans upprördhet förvånar mig. Är det inte sant att herr Holmberg på alla möjliga olika ställen under våren 1968 krävde min avgång? Är det inte sant att också herr Bohman gjorde det, även om det var litet mera tvehågset. Enligt tillgänglig politisk litteratur om händelserna på Hotel Savoy i Malmö avrådde herr Bohman därför att det var taktiskt oklokt. Det är faktum. Min avgång krävdes på grund av de ställningstaganden jag givit uttryck för i Vietnamfrågan. Det är också ett faktum, I dagens perspektiv framstår inte det jag då sade om kriget i Indokina som särskilt märkligt. Det är ungefär vad ni själva säger i dag. Men då i ett oerhört upptrappat internationellt läge kunde det medföra vissa risker, och då kom dessa våldsamma angrepp inte minst från herr Bohmans partis sida med bl.a. kravet på min avgång. Det är bara ett konstaterande. Det är en något falsk indignation som herr Bohman spelar upp i dag. Den kan bara förklaras av att minnet av detta måtte vara obehagligt för den nuvarande moderatledningen. Herr Bohman säger att det ännu inte finns tillräckligt med fakta för att vi skall kunna säga om vi kan bli medlemmar i EEC eller inte. Det betyder alltså att herr Bohman anser att Davignonrapporten och de krav denna ställer på medlemmarna icke är faktum. Om man på andra punkter känner sig osäker, så låt oss nu bortse från dem. Jag håller mig vid min förnyade fråga enbart till Davignonrapporten och frågar: Anser herr Bohman ett utrikespolitiskt samarbete med tio Atlantspaktsstater i syfte att utforma gemensamma ståndpunkter i utrikespolitiken vara förenligt med neutraliteten? Till herr Helén! Vi har inte alls krävt att regeringen skulle betraktas som ofelbar. Vi har sagt följande: Genom de fakta som ligger på bordet har vi kommit fram till att ett svenskt medlemskap i EEC icke är en realistisk möjlighet. Precis samma ståndpunkt har centerpartiet kommit fram till. Centerpartiet har varit oerhört angeläget om att understryka att partiet inte kommit fram till denna ståndpunkt på grund av regeringen utan därför att man haft samma material som regeringen till sitt förfogande. Partiet har kommit fram till detta ståndpunktstagande av egen kraft. Det är ett klart och rejält besked. Hela vår övning, som nu upprör herr Helén, ger mig anledning att fråga: Kan inte folkpartiet säga detsamma? Om det är obehagligt för er att säga att ni tycker som regeringen, kan ni då inte säga att ni tycker som centern — då går det kanske lättare att svälja. I stället säger ni: Vi kan inte bli medlemmar, och det beror på de politiska fakta som regeringen genom sitt agerande har skapat. Det är bara denna enkla sak debatten gäller. Det skulle vara en oerhörd framgång om debatten i dag här kunde ge ett klart besked från folkpartiets sida. Det är inget illasinnat från oss, Om det som jag har kallat för ett vinglande kunde leda fram till en enkel och rak ståndpunkt av den typ som centerpartiet har presterat vore det en styrka för oss i Bryssel och inför den svenska opinionen, Det behöver inte herr Helén alls bli arg för. Jag vill till sist säga att vi inte alls behöver pressas till positiva uttalanden om Europa. Vi har aldrig sagt något ont om det samarbete som växt fram mellan EEC-staterna, Nödvändigheten av att närma Frankrike och Tyskland till varandra — att alltså icke isolera Tyskland — förklaras av hela Europas fruktansvärda historia, Jag respekterar detta samarbete. Jag respekterar de ekonomiska framsteg dessa länder har gjort. Vi har all anledning att positivt medverka till att genom deltagande i det ekonomiska samarbetet vara med om att forma Europas framtid. Det är det som våra förhandlingar i Bryssel går ut på.

Fru talman! Det är sant att moderata samlingspartiet krävde dåvarande statsrådet Palmes avgång. Men det är inte sant att detta berodde på att herr Palme hade talat om social frigörelse och fattiga folk. Vi krävde herr Palmes avgång därför att herr Palme som företrädare för Sveriges regering hade deltagit i en offentlig demonstration mot ett mot oss vänligt sinnat land tillsammans med en officiell representant för en stat som befann sig i krig med det landet. Det var därför vi framförde vårt krav, Det finns ingen anledning att förenkla historieskrivningen på det häpnadsväckande sätt som herr Palme gjorde. På den andra frågan har jag givit statsminister Olof Palme ett tydligt svar, Det behöver inte utvecklas. Jag tänker inte heller göra det, även om herr Palme själv är missnöjd med svaret. Det är fullt tydligt och beskriver fullständigt klart var vi står.

Fru talman! Statsminister Erlander konstaterade en gång i en stor debatt för tio år sedan när det rådde enighet mellan partierna, att om den här debatten fortsätter länge till är vi snart oeniga om att vi är eniga. Det är ungefär den uppläggning som statsminister Palme nu tycks vilja följa. Han vill diktera innehållet i min sista replik för att själv sedan kunna kommentera den vid en tidpunkt då jag inte längre har någon replik. Statsministern vet mycket väl att folkpartiets uppfattning är att fullt medlemskap för Sverige i EEC nu ej längre är möjligt, och det är från denna utgångspunkt vi har att handla. En regering som är angelägen om att kunna stödja sig på en bred opinion borde inrikta diskussionen på framtiden, söka samla medborgarna och söka samla de partier som är beredda att stödja en sådan ståndpunkt till en konstruktiv insats för någonting som kommande generationer har rätt att avkräva oss räkenskap för. Om statsministern kan använda sina sista minuter här till att konstatera att det viktiga är om vi lyckas att skapa trygghet för löntagare och företagare i Sverige för en fortsatt välståndsutveckling, då har debatten varit värdefull, annars inte.
Fru talman! Till herr Bohman först — tyvärr: det var inte alls sant rent faktamässigt historiskt att när en demonstration skedde här utanför på Sergels torg så krävde högerpartiet att jag skulle avgå. Det gjorde man inte alls. Det dröjde ända tills den amerikanske ambassadören kallades hem, Då krävde högerpartiet att jag skulle avgå.

Jag behöver inte upprepa det därför att numera ansluter sig de flesta till min uppfattning — nästan även moderata samlingspartiet. Till herr Bohman vill jag vidare säga att jag ställde den preciserade frågan, om medlemskap i ett utrikespolitiskt samarbete mellan tio NATO-stater kunde förenas med neutralitetspolitiken. Jag har inte fått något svar på den frågan. Jag bara konstaterar det. Men i detta konstaterande ligger ju att moderaternas position i dagens debatt är starkt undergrävd även i de egna ögonen. Till herr Helén slutligen: det lönar sig att diskutera. Nu sade herr Helén — det var bland det allra sista i hans replik — att ett fullt medlemskap i EEC enligt folkpartiets uppfattning icke är möjligt. I flertalet av sina uttalanden hittills har herr Helén sagt att till följd av regeringens agerande är ett medlemskap i EEC icke möjligt. Detta om regeringens agerande bortföll i hans sista replik. Det vill jag tolka så välvilligt som möjligt och säga att folkpartiet har alldeles oavsett regeringens agerande vid ett studium av dokument och fakta kommit fram till att ett svenskt medlemskap i EEC icke är möjligt.

Då betecknar jag dagens debatt som en stor framgång i positiv mening.

Fru talman! Dagens utrikespolitiska debatt skulle möjligen kunna ge intrycket att det föreligger stor oenighet om svensk utrikespolitik. Jag tror dock att den som närmare kommer att analysera innehållet i « protokollet från debatten knappast kommer att bedöma saken på det sättet. Jag är optimist i så måtto att jag anser att det i stort föreligger enighet i svensk utrikespolitik. Det är ju också så att den svenska utrikespolitiken under en lång följd av år har präglats av stor enighet, och jag hoppas att så kommer att bli fallet även i fortsättningen. Det strikta fasthållandet vid den alliansfria politiken, som syftar till neutralitet under krig och som det har talats mycket om i dag, har skapat både förståelse och respekt hos andra länder och den har också skapat förutsättningar för att en så dominerande del av svenska folket kunnat ansluta sig till den utrikespolitik som utformats av riksdag och regering. Det är en ytterst känslig fråga att agera inom utrikespolitikens fält. Det gäller inte endast vårt lands relationer till andra länder i världen utan det gäller också att föra en sådan utrikespolitik att den inte åstadkommer hårda motsättningar inom det egna landet. Om man genomdriver beslut i utrikespolitiska frågor med knappa majoriteter kan man inte gentemot andra länder tala om att enigheten är stor beträffande landets utrikespolitik. Därför är det inom detta område mer än något annat nödvändigt att på allt sätt samråda och samarbeta för att nå fram till för flertalet medborgare acceptabla lösningar. Regeringen har formell möjlighet att själv fatta beslut, i varje fall i vissa utrikespolitiska frågor, och sedan bara delge oppositionspartierna och folket vad som beslutats, men jag tror inte att en sådan linje är tillrådlig, eftersom den lätt kan skapa motsättningar som kunde ha undvikits genom samråd före beslutets fattande. Jag har därför inledningsvis önskat starkt understryka att utrikespolitiska beslut icke endast är en fråga om att uppnå en kanske knapp majoritet för ett beslut utan att verkligen handla så att man fortfarande kan tala om den kända svenska enigheten omkring svensk neutralitetspolitik. Av stor betydelse är givetvis också hur andra länder bedömer vår utrikespolitik. Det är ju lätt att leka på egen gård och ge alla de förklaringar som passar oss i situationer som kanske inte alls är så självklara, Vi kan emellertid inte frånkänna andra länder rätten att bedöma hur Sverige har handlat i olika utrikespolitiska situationer. Vi kan inte ens påstå med säkerhet att deras bedömning är fel och vår egen är rätt. Jag tror det är klokt att, även om vi fattar självständiga beslut, lyssna till vad våra grannländer och övriga neutrala länder fäller för omdömen om vår utrikespolitik. Jag är beredd att möta påståendet att detta är en anpassningspolitik, men jag vill då erinra om det gamla goda ordet att den som råd lyder är vis. Inom vissa områden av utrikespolitiken finns klart uppdragna riktlinjer att följa. Förenta nationerna har utarbetat och beslutat om en rad konventioner, av vilka Sverige anslutit sig till flertalet, som ger besked om vad som kan anses som ett riktmärke för länderna på vår jord. Också FN:s stadga ger på vissa punkter besked om vad som bör gälla både i det mellanfolkliga samarbetet och för individens rätt.

paragrafen varje lands rätt till självstyrelse. Det är ett oavvisligt krav att varje land skall utan inblandning från andra länder självt få bestämma om sina angelägenheter. Det kan t.ex. under inga omständigheter accepteras att Förenta staterna behåller permanent inflytande i Indokina eller att Sovjetunionen bestämmer över Tjeckoslovakien eller andra av de socialistiska länderna. Brezjnevdoktrinen, som Sovjetunionens partichef upprepade i sitt senaste stora tal, står i skarp motsatsställning till deklarationen om ländernas självstyrelse. Det finns ingen möjlighet att förena denna doktrin med konventionen om de mänskliga rättigheterna, Likaså är det under inga omständigheter försvarbart att upprätthålla kolonier. Det är främst Portugal som fortfarande underkuvar stora områden i Afrika i ett kolonialvälde. Det har inte sagts något om detta i dagens utrikesdebatt, men jag tycker att det bör betonas.

Hur t.ex. det sydafrikanska problemet skall lösas är svårt att säga, men det får inte leda till diskrimination i något avseende. Med detta har jag, fru talman, visat på några av de riktlinjer som är självfallna, men jag anser ändå att det bör erinras om vad som måste gälla i svensk utrikespolitik. Det världspolitiska läget uppvisar en rad motstridande tendenser, något som för övrigt är mycket vanligt. Det kan inte sägas att relationerna mellan de båda supermakterna USA och Sovjetunionen är goda, men man fortsätter i varje fall sina tidigare påbörjade överläggningar om brännande politiska problem. De s.k. SALT-förhandlingarna med syfte att sätta en spärr för fortsatt kärnvapenupprustning fortgår. Inom ramen för FN:s nedrustningskonferens i Gentve diskuterar de båda supermakternas delegater tillsammans med övriga länders representanter frågorna om definitivt stopp för alla kärnvapenprov, även de underjordiska, och förbud mot användande av biologiska och kemiska stridsmedel. Det har i dagens debatt sagts en del, av bl, a, utrikesministern och Johannes Antonsson, om dessa stridsmedel. Jag vill inte påstå att det råder okunnighet, men det har varit en stor ytlighet i debatten om dem, Det är en väsentlig skillnad mellan bakteriologiska stridsmedel och kemiska stridsmedel, och jag vill säga att frågan om bakteriologiska stridsmedel egentligen saknar aktualitet. Möjligen kan den dyka upp igen, men den har inte någon omedelbar aktualitet. Vad jag vet har ingen använt bakteriologiska stridsmedel, och jag betvivlar att sådana kommer till användning.

Vidare har Sovjetunionen — i går tror jag att det var — accepterat att man skall kunna behandla frågan om kemiska stridsmedel för sig och ställer inte längre krav på att den skall tas upp samtidigt med frågan om bakteriologiska stridsmedel. Det bereder vägen så att vi kanske kan få en överenskommelse om de kemiska stridsmedlen som kan komplettera Genéveprotokollen från 1925. Tillsammans med England och Frankrike står USA och Sovjetunionen i kontakt med varandra rörande strävandena att få till stånd en varaktig fred i Mellersta Östern. De fyra makterna har också. i fråga om Västberlins framtida politiska status nått fram till regelrätta förhandlingar, sedan ett långdraget inledande skede med utbyte av åsikter nu avslutats, I Mellersta Östern har vapnen tigit flera månader, men det betyder tyvärr inte att en fredlig lösning ligger inom räckhåll i denna konflikt som förefaller vara den svåraste av alla att lösa. Hur omöjlig situationen ter sig och hur svårlöst konflikten än må vara, måste dock parterna inse att någon lösning, med eftergifter från båda parter, måste komma till stånd. Det är inte endast de fyra stormakterna som nu engagerat sig i frågan som fordrar att någonting göres, utan jag tror också att en världsopinion starkt manar parterna att träffa en varaktig överenskommelse. Kommer en sådan till stånd är jag övertygad om att ett stort antal länder i världen också är villiga att materiellt bidraga till att lösa t.ex. den svåra flyktingfrågan. I Indokina som figurerat så mycket i dagens debatt fortsätter och sprider sig det krig, som vållat enorma offer i människoliv, oerhörd förstörelse av materiella värden och ingrepp i naturen, om vilkas verkningar i framtiden ingen vet något med säkerhet men som kan bli katastrofala för hela Indokina. Jag tänker på de kemiska stridsmedel som används där. Diskussionen i Genéve har ju ingående berört de eventuella undantagen — huruvida de s.k. herbiciderna, växtbekämpningsmedlen, och tårgasen skall tas med, Jag skall inte närmare gå in på den frågan. I Europa har — såsom nämnts i dag — Västtysklands förbundskansler Willy Brandt genom sin östpolitik sökt inleda ett nytt skede i europeisk politik, kännetecknat inte av misstänksamhet och allmänt negativa attityder utan av vilja till förståelse och samarbete mellan stater med olika samhällssystem. De västeuropeiska staterna har i mera allmänna ordalag givit sin anslutning till Brandts svåra försök, men helhjärtat stöd har han hittills inte fått från någon annan stat än Frankrike. USA däremot synes under sin nuvarande regim närmast vara böjt att sätta käppar i hjulet för Brandts politik, Förekomsten av motstridiga tendenser i världspolitiken är givetvis, som jag påpekat tidigare, ingenting vare sig nytt eller märkvärdigt.

Meningarna bryter sig som bekant inom både kongressen och den allmänna opinionen om såväl mål som medel för utrikespolitiken. I ett avseende som inte berörts så mycket i dagens debatt förefaller det som om USA skulle vara berett till en viss förändring i sitt tidigare ställningstagande, och det är i fråga om relationerna till Kommunistkina. Det gäller främst Pekingkinas representation i FN. Denna fråga har varit högaktuell ända sedan 1950 då den första omröstningen skedde. Vid det tillfället var det endast 16 länder som röstade för att Pekingkina skulle vara representerat i FN och 33 som röstade emot. Därefter har det skett stora förskjutningar, främst därför att en rad nya medlemsländer tillkommit, och 1965 vägde röstetalen jämnt med 47 mot 47. 1970 var första gången som röstningen vägde över för Pekingkinas representation. Röstsiffrorna blev 51 mot 49, Det är dock att observera att församlingen med 66 röster mot 52 beslöt att frågan fordrar två tredjedels majoritet för avgörande. Det måste dock vara självfallet att om USA accepterar Pekingkinas representation i FN så kommer också en rad andra länder att göra det. Det vore onekligen ett stort framsteg om Kommunistkina blev representerat i FN även om man inte kan hoppas på att det skulle bli särskilt lätt att samarbeta med en sådan medlemsstat. Skulle denna lösning komma till stånd borde dock Formosa bli särskild medlem i FN. Formosa har dock en befolkning på 14 miljoner människor och måste betraktas som så skilt från fastlands-Kina att det borde kunna bestå som ett eget land och också bli medlem i FN. Att Kommunistkina hittills inte kunnat bli medlem i FN utgör en reflex av det förhållandet att Pekingregeringen fram till 1969 endast erkänts av 45 stater medan 66 stater erkänner Formosaregeringen som Kinas lagliga regering. Även på den punkten kommer säkerligen stora förändringar att ske om Pekingkina blir representerat i FN. Allt talar nu också för att både Västoch Östtyskland borde kunna bli medlemmar i FN och att Sverige borde erkänna Östtyskland. Så mycket har förändrats bara sedan förra årets utrikesdebatt att ett erkännande borde kunna ske. Det är från helt olika utgångspunkter som herr Hermansson i Stockholm och jag bedömer detta problem, det vill jag betona. Jag har i regeringsdeklarationen funnit en mening som tyder på att ett erkännande av Östtyskland kommer. Där står: ”FN:s roll som fredsfaktor skulle också stärkas om förhandlingarna i Tysklandsfrågan leder till att det tyska folket blir företrätt i världsorganisationen.” Jag vet inte riktigt vad det egentligen skall innebära — det är inte vidare utvecklat — men jag hoppas att vi skall komma fram till ett resultat så snart som möjligt, så att både Västoch Östtyskland blir representerade i FN och Sverige kan erkänna Östtyskland. Det är möjligt att det blir vid ungefär samma tidpunkt. Den västtyska regeringen Brandts djärva försök till nyorientering i europeisk politik har i initialskedet krönts med betydande framgång. S.k. ickevåldsavtal har ingåtts med Sovjetunionen och Polen, och förhandlingar med andra öststater i samma syfte förbereds. Avtalen utgår från att de gränser och maktförhållanden som uppstod i Europa genom det andra världskriget skall bli bestående och inte ändras genom våld. Gränserna - skall enligt fördragstexterna bli ”oantastliga”, vilket skall tolkas så, att ändringar genom fredliga medel skall kunna ske. En återförening av Västoch Östtyskland någon gång i framtiden skulle alltså inte strida mot ickevåldsavtalen, men återföreningsfrågan saknar varje aktualitet i praktisk politik, Genom avtalen har Västtyskland erkänt den faktiska existensen av en andra tysk stat, Östtyskland. Däremot anser sig den västtyska regeringen inte kunna folkrättsligt erkänna sin östra granne, eftersom ett sådant erkännande skulle betyda att återföreningstanken juridiskt sett skulle definitivt begravas. En stor del av den västtyska opinionen skulle aldrig kunna förmås acceptera en sådan skilsmässoförklaring — det har redan nämnts i dagens debatt — då de båda staterna bebos av människor med samma språk och samma etniska härstamning. Regeringen Brandts östpolitik får bedömas som det hittills mest löftesrika försöket att lägga grunden till en verkligt fredlig samexistens mellan de båda maktblock som kluvit vår världsdel. Det finns emellertid all anledning att betona ordet försök. Willy Brandt har själv förklarat att den försoningspolitik gentemot Östeuropa, som han inlett, måste bli en sak på mycket lång sikt. Bättre än många andra statsmän torde han också inse vilka hinder denna politik måste övervinna. Inom hans eget land kritiserar den parlamentariska oppositionen, det kristligt-demokratiska partiet och dess bajerska filialparti, hårt östpolitiken, De insisterar på att Västtyskland uttryckligen borde fullfölja sina strävanden att uppnå Tysklands återförening inom ramen för en nationell enhetsstat och avvisar Brandts teori om två tyska stater inom en nation som oförenlig med kravet på självbestämmanderätt för alla tyskar. Avtalen med Sovjetunionen och Polen är undertecknade, men ännu inte ratificerade, Brandt vet och har själv sagt, att ett villkor för att förbundsdagen skall ratificera dem är, att östpolitiken kan uppvisa konkreta resultat. Förhandlingarna kommer att visa, om Sovjetunionen verkligen önskar få till stånd en djupgående avspänning och inte bara en mera tillfällig förbättring av det politiska klimatet i Europa. Det är tyvärr inom många områden i världen som befolkningen utsätts för lidanden av olika slag. Just nu riktas våra blickar mot Pakistan, Nyheterna från området är motstridande, men det kan avgöras att liv gått till spillo och att befolkningen får utstå lidanden av olika slag, Det är vår starka förhoppning att konflikten, med hänsynstagande till vad som finns föreskrivet i konventionerna och protokollet om de mänskliga rättigheterna, skall kunna få en lösning som tillgodoser berörda intressen. Det allt överskuggande problemet, som också har dominerat dagens debatt, är just nu givetvis EEC:s utformning och framtid, och det berör ju i hög grad vårt land. Efter andra världskrigets slut fick idén om Europas politiska enande ett rätt starkt grepp om opinionen i skilda länder. För många hägrade visionen av en union mellan de västeuropeiska staterna, ett slags Europas förenta stater. Verkligheten korrigerade visserligen snabbt denna drömbild, men strävandena att åstadkomma europeisk enhet gick vidare på olika vägar. Motiven för det var dels att man ville förhindra att Europa skulle komma att slitas sönder av nya krig, dels att man ville ekonomiskt och militärt stärka Västeuropa, så att det skulle kunna stå emot det politiska tryck, som man antog att Sovjetunionen skulle komma att utöva.

Jag skall inte gå in på någon historieskrivning då jag anser att mycket av det är passé. Men det kan kanske erinras om — för klarhetens skull, eftersom det inte har givits konkreta besked — att centerledaren Gunnar Hedlund i juni månad 1961 höll ett tal där han angav centerns reserverade ställning till en anslutning till EEC. Ett par månader senare höll Erlander sitt tal, det s, k. Metalltalet, där han utan att säga det direkt dock anslöt sig till de tankegångar som Hedlund framfört två månader tidigare. Det kan ha sitt stora intresse att också studera det tal som Arne Geijer höll vid samma konferens men någon dag tidigare än dåvarande statsministern. Under 1962 förekom häftiga debatter i riksdagen, där jag själv också deltog, och slutresultatet blev som bekant att Sverige begärde associering till EEC. Denna begäran blev aldrig besvarad av EEC. 1967 inlämnade Sverige en ansökan med anslutningsformen öppen under bevarande av svensk neutralitet. Inte heller denna ansökan besvarades av EEC, men den omnämndes dock i en rapport. Först detta år har samtal kunnat inledas. Hela EEC-frågan är i dessa punkter passerad och det finns inte anledning att ta upp kammarens tid med att spilla många ord på detta. Vi har kommit fram till ståndpunkten att full anslutning för Sveriges del inte är möjlig. De metoder som Sverige använt för att komma fram till denna ståndpunkt anser jag har varit helt riktiga. Nu i dag kommer en rad av talare och betygar hur kloka de har varit och att de egentligen aldrig har ansett att vi skulle ansluta oss till EEC.

Redan det var ju ett besked som gjorde att man måste ställa sig rätt skeptisk. Jag har tyckt att vi skulle gå den väg vi har gått. Vi har gått så långt att vi har haft sonderingar med parterna i EEC, vi har fått Davignonoch Wemrnerrapporterna, och därmed har vi fått större klarhet. Jag tycker inte att vi skulle ha avbrutit överläggningarna tidigare, jag anser inte heller att vi skulle ha fortsatt längre. Det kan råda delade meningar — herr Bohman har t.ex. framfört tanken att vi skulle gå till direkta förhandlingar — och det har jag ingenting att anmärka mot, men centerns uppfattning är att vi har drivit en politik som har varit lämplig. Situationen är just sådan att man bör bedriva undersökningar på detta sätt. Vi måste alltså komma fram till klarhet, och det har vi gjort nu. Vi har tagit ståndpunkt. Det är den riktiga vägen att man noga undersöker förhållandena. Under dessa sonderingar har vi kommit fram till att det fulla medlemskapet inte är möjligt på grund av vår neutralitetspolitik. Där står vi nu, och nu kan vi från klarare ståndpunkter diskutera frågan om i vilken form vi skall samarbeta med EEC. Det står i varje fall för mig helt klart att vi bör försöka få samarbetsformer med EEC. EEC-länderna plus de som nu söker medlemskap representerar 70 procent av Sveriges handel, och då förstår man hur oerhört stor betydelse det har för svensk levnadsstandard att vi inte av alltför oförmånliga villkor stänges ute från hela denna handel. Den svenska EEC-diskussionen har präglats av åtskillig förvirring, och det borde därför vara ett allmänt önskemål — som har nämnts här — att den skall föras på ett verklighetsunderlag.

Varken öststaterna eller u-länderna erbjuder något alternativ till denna inriktning av vår utrikeshandel, men en utvidgad handel med dessa är givetvis önskvärd och pågår för övrigt. Att bedriva handel med de socialistiska diktaturstaterna är besvärligt, eftersom handeln inte upparbetas under marknadsmässiga villkor utan är en följd av politiska beslut. Under perioden 1959—1969 ökade vi vår handel med hela Östeuropa från fyra till fem procent. Ett av huvudskälen till att dessa länder inte kan hävda sig på världsmarknaden synes enligt min uppfattning vara att det politiska system de tillämpar, dvs. den kommunistiska diktaturen, inte är produktionseffektivt. I jämförelse med fria länder som har blandekonomiska eller fria ekonomiska system har det reaktionära kommunistiska systemet ingen möjlighet att hävda sig. Vi köper och säljer gärna till dessa länder, men de kan inte vare sig i kvalitetseller prishänseende hävda sig med de fria länderna. Vill vi hålla fast vid målsättningen att kontinuerligt söka förbättra vår ekonomiska standard, är det nödvändigt att vårt näringsliv kan konkurrera på likvärdiga villkor med andra länder inom den gemensamma marknaden och deltaga i det forskningsoch utvecklingsarbete som äger rum inom denna, Ett annat faktum är det samarbete som nu äger rum mellan de nordiska länderna, inte bara i fråga om det kommersiella och industriella utbytet utan också i fråga om sociala och kulturella förhållanden. De nordiska ländernas ekonomier är så sammanflätade med varandra och kulturklimatet så likartat att det måste vara ett gemensamt intresse för samtliga nordiska länder att bevara dessa förhållanden intakta. Den kanske mest avgörande faktorn är vår alliansfria politik. Vi anser att vi bäst bidrar till lugn och stabilitet i norra Europa och bäst tjänar fredens sak genom att fortsätta vår neutralitetspolitik, stödd på ett efter våra resurser starkt försvar. Man kan utgå från att den ekonomiska integrationen i Europa kommer att fortsätta under 1970-talet, vilket givetvis påverkar det politiska samarbetet.

Ett led i denna strävan är att bedriva en alliansfri politik. Ett annat är att bedriva en sådan utrikespolitik att andra länder verkligen tror på vår fasta vilja att bli neutrala, På detta område gäller det verkligen för regeringen att väl övertänka sitt talande och handlande, Vi vet att det finns små extremistgrupper i vårt land som ofta säger sig representera både arbetare, bönder och studerande men som i själva verket inte representerar mer än sig själva. Mitt råd till regeringen är: Lyssna till de djupa arbetaroch bondeleden också i utrikespolitiska frågor. Den tystlåtne arbetaren bakom maskinen betyder oändligt mycket mera än de som vid alla tidpunkter inte hindras av arbete utan kan ägna sig åt demonstrationer i stället. Ett ytterligare led i vår strävan efter neutralitet är att upprätthålla ett försvar som verkligen understryker att vi ämnar försvara oss. Jag säger det när jag ser försvarsministern närvarande här, utan någon som helst anmärkning. Riksdagen formulerade 1963 det svenska psykologiska försvarets uppgift till ”att vidmakthålla en fast försvarsvilja och motståndsanda”.

Jag vill, fru talman, sluta med att säga att en demokrati inte bör vara så slätstruken att den tolererar sabotage mot vår strävan efter neutralitet. Den dominerande delen av svenska folket har en fast vilja att behålla vårt land fritt och oberoende,

Fru talman! Jag hoppas verkligen att den debatt som förts här i dag inte skall bli föremål för den sorts nymodiga akademiska avhandlingar som mäter de behandlade frågornas vikt efter det antal minuter som har beskärts dem, Då skulle ju framför allt nedrustningssträvandena te sig intill nollgränsen obetydliga. Vi kanske i stället kan vara överens om den tolkningen, att den sortens mekaniska mätmetod bara kan ange graden av hur kontroversiella de olika frågorna är.

Först vill jag i förbigående ge herr Bengtson rätt i att det ofta finns en viss sammanblandning i terminologin när man talar om kemiska och biologiska stridsmedel. Men fakta är ju ganska krångliga, så det är ursäktligt. Toxiner t.ex. är kemiska stridsmedel, men de härrör ur biologiska substanser, Vidare har de kemiska stridsmedlen ofta, för att inte säga alltid, biologiska verkningar. Något så till synes oskyldigt som växtförstörelsemedel har, när de sätts in massivt, en oerhörd förstörelseverkan, som har demonstrerats i Vietnams djungler och på dess risfält. Det innebär att dessa medel t.o.m. skulle kunna användas för att hungra ut hela befolkningar, om de sätts in mot deras skördar. Så nog har bäggedera biologiska verkningar; både B och C-vapnen är terrorvapen. Bäggedera måste förbjudas. Nu har det egentligen inte hänt någonting som föranleder ändring i regeringens deklaration i nedrustningsavsnittet, men kanske vore ett förtydligande önskvärt.

Herr Antonsson påminde om, och herr Hermansson i Stockholm och herr Helén berörde också den saken, att vi måste fördöma inte minst den krigföring med kemiska medel som USA har gjort sig skyldigt till i Vietnam, Skulle man undanta just dem från ett förbud? Herr Antonsson framhöll särskilt, att ingen makt, stor eller liten, kan försvara användningen av dessa vapen. Därigenom fick vi en uppmuntran att fortsätta våra ansträngningar i nedrustningskonferensen för att nå ett fullständigt förbud mot tillverkning av båda dessa stridsmedel, alltså inte endast de biologiska, och varefter förefintliga lager skall förstöras. Utrikesministern underströk också att vi kommer att fortsätta att vara så aktiva som ett litet land förmår för att uppnå ett resultat och begränsa den sortens krigföring, som ju går ut över civilbefolkningen. Han påminde även om hur Sverige har varit drivande kraft bakom 1969 års fördömande resolution i FN om användning av några som helst kemiska eller biologiska stridsmedel. Vi måste alltså fortsätta på den maximala linjen. Vi kan inte vika oss för att vara snälla och artiga, även om två supermakter nu vill förleda oss att avstå från denna vår aktiva nedrustningspolitik.

I det uttalande som herr förste vice talmannen här återgav av president Nixon förklarade denne att USA unilateralt och utan villkor skulle avskaffa sina B-vapen, och han motiverade det just med att de är inte särskilt användbara. Men C-vapnen skulle behövas, sade han. Det var till dem man ville lita även i den osannolika situationen att man anfölls med B-vapen, Då skulle vedergällning ske inte med samma vapen utan just med de kemiska stridsmedlen, alltså de stridsmedel som ligger närmast före kärnvapnen på upptrappningsstegen. Nervgaserna, de verkliga skräckvapnen, är de som vi måste vara mest angelägna om att eliminera från arsenalerna, men även de mildare kemiska vapnen är som sagt farliga och har bevisat sin förskräckande verkningskraft i Vietnam. Mot denna bakgrund är det självklart att en överenskommelse i Genéve — om den kommer till stånd — om att bara avstå från de vapen som knappast har någon användning — de biologiska — inte är tillräcklig för att stilla besvikelsen i FN. Därför skulle vi kanske ha tillagt tre ord i regeringsdeklarationen för att göra den fullt tydlig. Vi skulle ha sagt: Om inte supermakterna vill medverka till att överenskommelse träffas under nu pågående Genévesession om dessa av FN prioriterade eller andra långtgående nedrustningsåtgärder, kommer besvikelse häröver att prägla FN-debatten i höst.

Jag tror att just detta faktum till stor del också ligger bakom partichefen Brezjnevs uttalanden i går; hela strukturen för samarbete på nedrustningsområdet måste modifieras för att göra Kinas medverkan möjlig.

Vi från svenska regeringens sida behöver inte uttala oss om dessa förslag nu, men ett är tydligt och klart, och det är att även stormakterna börjar förstå allvaret i situationen, när så litet hittills har åstadkommits i fråga om nedrustning och så gigantiskt mycket i fråga om upprustning.

Herr talman! I den tidigare debatten har det klagats över att denna debatt endast kommit att beröra de europeiska handelsfrågorna, Handelspolitiken i relation till u-länderna får vi tillfälle att återkomma till i morgondagens biståndsdebatt och senare under våren. I mitt anförande skall jag emellertid försöka belysa EEC:s förhållande till u-länderna. I deklarationen den 10 november bekräftade Sverige sin vilja till solidaritet med u-länderna och sin avsikt att i ökande grad medverka till deras utveckling. Sverige pekade på handelspolitiken som ett viktigt område. Samtidigt slog regeringen fast att Romtraktatens allmänna målsättning om ”en harmonisk utveckling av världshandeln, en stegvis avveckling av restriktionerna mellan alla länder, en sänkning av tullmurarna och en sund konkurrens” väl överensstämmer med vår egen målsättning. Det var ett konstaterande som var både välbehövligt och nödvändigt att göra, ty vi vet att det finns också andra tongångar i EEC-debatten i Sverige. De mest extrema EEC-motståndarna påstår, att EEC inte är någonting annat än en rikemansklubb, som har udden riktad mot u-länderna, att just EEC-länderna inte för en progressiv u-landspolitik, då underförstått naturligtvis att den svenska skulle vara särskilt progressiv. Sanningen är, herr talman, att i-länderna i allmänhet, Sverige inbegripet, i sin handelspolitik inte hittills utmärkt sig för någon större generositet visavi u-länderna och att EEC-länderna inte utgör något undantag. Men felet ligger inte hos EEC, som sådant, vars målsättning om en avveckling av restriktioner och en sänkning av tullar går i rätt riktning. Dessutom — och det är viktigare — har den ekonomiska expansionen inom EEC klart bidragit till att ge ökat utrymme för u-ländernas export. Jag skall återkomma till detta, men först några ord om associeringen av de 18 afrikanska staterna, När EEC bildades hade Belgien, Holland, Frankrike och Italien fortfarande kvar sina kolonier. Mellan kolonierna och respektive moderländer rådde tullfrihet eller speciella preferensanordningar. Det var naturligt att man ville undvika att EEC:s tullunion skulle klippa av denna frihandel, och därför associerades de utomeuropeiska områdena, som i stället för de tidigare tullförmånerna fick tullfrihet inom hela EEC.

Även här fanns och finns fortfarande ett viktigt undantag. Det gäller vissa jordbruksprodukter, eftersom EEC i likhet med Sverige för en protektionistisk jordbrukspolitik. Det gäller sådana produkter, där de associerade kunde riskera att konkurrera med EEC:s egen jordbruksproduktion. Det första associeringsavtalet gällde för fem år fram t.o.m. 1962. Under tiden hade flertalet kolonier blivit självständiga stater. Med de 18 länderna i Afrika ingick EEC därför ett nytt avtal, det s.k. Yaoundé avtalet. Genom det avtalet fick de associerade länderna också finansiell och teknisk hjälp från EEC.

Utvecklingsfondens medel har däremot i ringa grad gått till industriell utveckling, bara 8,5 procent hittills av det totala beloppet, men den andelen beräknas bli avsevärt ökad under nästa femårsperiod. En del av den gemensamma hjälpen går också till utbildningsinsatser, och under senare år har EEC givit över 2 000 stipendier till medborgare i de associerade staterna för utbildning i Afrika eller i Europa. Herr talman! Anklagelserna mot EEC för att vara en rikemansklubb borde naturligtvis för att tas på allvar komma från u-länderna själva.

I dag är emellertid tonläget ett helt annat. Inte bara har de 18 två gånger förnyat sin överenskommelse med EEC, De försvarar dessutom mycket energiskt sina förmåner i förhållande till EEC i jämförelse med andra u-länder, Det vet vi från diskussionerna inom UNCTAD. Men även i övriga Afrika har växt fram en annan inställning. Kenya, Uganda och Tanzania slöt i september 1969 ett eget associationsavtal som i hög grad liknar Yaoundé-avtalet men som ej inkluderar någon u-hjälp. Ghana har uttryckt intresse för associering, och man väntar att Nigeria skall sluta ett nytt avtal med EEC i stället för det som aldrig blev tillämpat på grund av inbördeskriget i Nigeria. Marocko och Tunisien slöt 1969 egna överenskommelser med EEC, och även Algeriet har begärt att få ett associationsavtal, Vilken effekt har då EEC:s yttre tullmur hittills haft på handeln med u-länderna? Eftersom den baserades på medeltalet av de tidigare tullarna i medlemsländerna skapades ingen ny protektionism. U-landshandeln med EEC har också ökat kraftigt. Importen från u-länder steg från ca 7 miljarder dollar 1958 till över 11,5 miljarder dollar 1968. Sedan starten har vissa tullsänkningar företagits. 1963 sänkte man tullarna på kaffe, kakaobönor, te m.fl. varor — flera år innan Sverige vidtog motsvarande åtgärd. I samband med Kennedyronden beslöts att EECss yttre tullar skulle sänkas betydligt. Grovt räknat kan man säga att EEC:s tullnivå, när sänkningarna är genomförda 1972, kommer att ligga ungefär där de svenska tullarna låg, innan våra tullsänkningar hade börjat. Men i dag ligger EEC:s tullnivå på vissa tropiska produkter klart över den svenska. Vår uppgift måste vara att söka påverka EEC-länderna liksom övriga i-länder till ytterligare tullsänkningar. Att vi även vid ett närmare samarbete med EEC skulle kunna behålla vår tullfrihet eller låga tull på tropiska varor behöver knappast betvivlas. Det belopp som vi avstår i tullinkomster i jämförelse med om vi hade tillämpat EEC :s tullar på tropiska produkter rör sig om ungefär 25 miljoner kronor. Herr talman! EEC är i dag u-ländernas största kund. EEC tar emot 14 procent av u-landsexporten från Asien, 20 procent av Latinamerikas och mer än 40 procent av Afrikas export. Om man jämför värdet av u-ländernas export till EEC och deras import från EEC, finner man inget bevis på s.k. utsugning: u-länderna har ett betydande överskott i sin handel med EEC, uppgående till omkring 2 miljarder dollar, d.vs. cirka 10 miljarder kronor, dvs. de intjänar netto värdefull valuta. Under perioden 1960 — 1969 ökade u-landsexporten till EEC med 93 procent — en ökning som är avsevärt snabbare än vad som gäller u-landsexporten till EFTA eller till USA. Ökningen av exporten till EEC fördelar sig relativt lika mellan de olika världsdelarna, men den största procentuella ökningen tycks ligga på Afrika. Exportökningen från de 18 afrikanska länder som är associerade till EEC, och varav de flesta tillhör de allra minst utvecklade u-länderna, har emellertid varit långsammare än övriga u-länders, De reella produktionsförutsättningarna har alltså haft en större betydelse än de preferenser associeringen medför. Det är länder med god konkurrenskraft, som hunnit längre i sin utveckling, som främst kunnat göra sig gällande, En del kritiker ondgör sig också över att EEC i dag är världens största importör av råvaror. Men, herr talman, självklart skulle inte u-ländernas situation i”rbättras om EEC minskade importen av råvaror. Den skulle försämras, och det skulle u-länderna själva minst av allt välkomna. Deras önskemål är givetvis att exportera så mycket de kan och om möjligt till bättre priser. Men råvarupriserna är ett världshandelsproblem, som inte enbart berör EEC, Här måste man eftersträva för u-länderna mer gynnsamma internationella råvaruprisavtal eller nå fram till andra former av överenskommelser inom UNCTAD:s ram.

Det är särskilt USA som protesterar mot att Yaoundé avtalet inte bara innebär tullförmåner för de associerade staterna utan även medför tullättnader för EEC-länderna hos dessa u-länder. USA har också satt som villkor för sin anslutning till de generella preferenserna att dessa s.k. omvända preferenser successivt minskas för att slutligen helt försvinna. På denna punkt har opposition även framförts i de interna EEC-debatterna från västtysk och holländsk sida. Även inom EEC växer alltså nu den uppfattningen fram att det vore bättre att undvika en särbehandling av enskilda u-länder och i stället eftersträva en generell regim för dem alla, Förhandlingarna om en utvidgning av EEC kommer här uppenbarligen att få betydelse. Om förhandlingarna med Storbritannien går i lås är det inte troligt att Storbritannien accepterar att gå in i EEC utan att samväldesländerna i Afrika tillerkänns samma förmåner som de 18 associerade staterna, Och såvitt jag förstår är EEC berett att acceptera detta. En sådan utvidgning skulle också innebära att det blir svårare för EEC att bibehålla associeringsavtalet i sin nuvarande form. Man kan därför hoppas, att i varje fall de omvända regionala preferenserna kommer att försvinna, Herr talman! Man kan också konstatera att vissa EEC-länder hört till dem som visat ringa intresse för en del av de förslag som aktualiserades i u-ländernas Algerstadga. Här bör det för Sverige i det fortsatta samarbetet med EEC vara angeläget att både verka till förmån för en definitiv övergång till generella preferenser och för en större beredvillighet att på andra sätt främja handeln med u-länderna. Till bilden hör också att alla EEC-länder, utom Luxemburg, har avsevärda bilaterala u-hjälpsprogram, som icke samordnas inom EEC. Tillsammans svarar EEC-länderna i dag för ungefär en tredjedel av den västliga världens resursöverföringar till u-världen. EEC-länderna var för sig står sig också väl i den internationella biståndsstatistiken, som ju omfattar både statligt bistånd och privata överföringar. Det mål UNCTAD fastställde i New Delhi, I procent av bruttonationalinkomsten, hade 1968 uppnåtts av fyra medlemsländer i EEC: Belgien med 1,17 procent, Frankrike med samma procenttal, Västtyskland med 1,26 och Holland med 1,09 procent. Genomsnittet för alla DAC-medlemmar var betydligt lägre eller 0,78 procent. Sverige hamnade långt efter med endast en halv procent. Sverige ligger också illa till i statistiken jämfört med EEC-länderna, även om man endast räknar med statlig u-hjälp. Mot bakgrunden av de överdrifter som funnits i den svenska debatten beträffande EEC och u-länderna har jag velat anföra dessa fakta. Såvitt jag kan se är det inget av u-länderna i Europa, som kan berömma sig av att föra en verkligt progressiv u-landspolitik. En jämförelse mellan Sverige och olika medlemsländer i EEC utfaller icke till vår förmån när det gäller det totala biståndsbeloppet. Mot EEC kan på det här området liksom på andra riktas viss kritik t.ex. beträffande de regionala handelspreferenserna eller det faktum att u-hjälpen är bunden till leveranser från EEC-länderna. Men såvitt jag kan se är u-landspolitiken inte något område, som bör utgöra en försvårande faktor för ett svenskt samarbete med EEC, Å andra sidan kommer den framtida utvecklingen inom EEC att ha stor betydelse för u-länderna. Om de länder som nu sökt medlemskap accepteras, kommer EEC:s medlemmar med dagens siffror att representera omkring 40 procent av den samlade resursöverföringen från marknadsekonomierna till u-världen. En fortsatt snabb ekonomisk utveckling inom EEC kommer också att betyda avsevärt större exportmöjligheter för u-länderna och därmed också chanser för en mera liberal tullpolitik från EEC-ländernas sida mot den tredje världen i sin helhet.

Och, herr talman, med en nära anknytning till EEC, där vi kan konkurrera på lika villkor, kommer våra resurser att stiga snabbare och därmed också våra egna möjligheter att snabbare öka vår u-hjälp.

Herr talman! Det har i debatten här i dag och i den allmänna debatten under den senaste tiden talats mycket om den svenska neutraliteten och vilka krav som den kan ställa på vårt handlande. Beskyllningar och motbeskyllningar har utväxlats, och tävlingen har varit livlig om vem som skall framstå som den bäste förkämpen för svensk neutralitet. Det är självklart att ett intimt samarbete med EEC medför problem i fråga om våra möjligheter att stå utanför krigiska konflikter. Men detta gäller kanske främst de komplikationer som kan uppkomma genom näringslivets specialisering och därmed för vår försörjning under avspärrning. Vår alliansfrihet i och för sig kan rimligen inte utgöra ett hinder för intimt samarbete med andra länder på icke-militära områden. Om vi sedan med hänsyn till våra mest vitala säkerhetsintressen förklarar oss neutrala när en konflikt börjar utvecklas i vår omvärld är detta en åtgärd som måste gå före och enligt alla historiska erfarenheter alltid har fått gå före hänsynen till bindningar på det civila fältet. Att vår alliansfrihet och neutralitet har sådana konsekvenser måste stå klart för alla människor i hela Europa som kan höra eller läsa. Hur man mot den bakgrunden kan göra gällande att vi bara skulle kunna hålla vår neutralitet trovärdig om vi för en viss typ av förhandling med EEC och inte om vi för en annan är svårt att förstå. Det är klart att man kan diskutera och ha olika meningar om hur förhandlingarna bör läggas upp. Men omsorgen om neutraliteten visas inte främst på det sättet. Den visas genom de åtgärder som vi vidtar för att med militära medel kunna hävda neutraliteten. Det spelar så liten roll vad man vill, vad man säger och vad man har sagt, när det brinner i knutarna. Det enda som då betyder någonting är förmågan att kunna skydda sig själv. Det är vårt totalförsvars uppbyggnad och styrka som anger gränserna för vår möjlighet att hålla oss utanför konflikter. Detta är ett faktum som jag tycker alltför litet har kommit till uttryck i den senaste tidens diskussioner. Kanske regeringen är litet skamsen över att ta upp den aspekten. I den mån det föreligger försummelser i fråga om försvaret är det i varje fall inte moderata samlingspartiet som kan klandras. Där bär regeringen ansvaret. Man kan vara hur kritisk som helst mot tanken att våldet skall styra relationerna mellan stater. Förhållandet är dock, att det i sista hand är den rent militära styrkan som är avgörande, även för möjligheten att vara neutral. Det finns ingen genväg förbi detta faktum. Men, herr talman, det var egentligen inte för att säga detta som jag begärt ordet i dag, utan det var för att göra några reflexioner kring situationen på nedrustningsområdet. Många vackra ord har sagts om och många ljusa förhoppningar har knutits till nedrustningsförhandlingarna i Genéve. Jag vet inte hur många gånger som vi i moderata samlingspartiet har instämt i dessa förhoppningar men samtidigt varnat för att diskontera dem i förskott. Det går inte att tvinga fram politiska lösningar bara genom övertygelsen om att de måste vara riktiga. Detta känner vi väl till inom oppositionen, men en och annan inom regeringspartiet kan kanske behöva lära sig det. I Dagens Nyheter av i fredags redogör statsrådet Alva Myrdal för situationen vid nedrustningsförhandlingarna just nu. Hon kallar läget för ”konkursen i Genéve” och uttalar sig med mycken bitterhet. Jag vill oreserverat instämma med statsrådet Myrdal. Det är djupt tragiskt att behöva konstatera att nedrustningsförhandlingarna nu har pågått i praktiskt taget tio år och bara kunnat lämna så utomordentligt magra resultat som har blivit fallet. Generellt kan man säga att nedrustningseffekten varit ingen — i den mån resultat över huvud taget har uppnåtts eller ännu kan förväntas ligger de i bästa fall uteslutande i en dämpning av den pågående upprustningen. Det partiella provstoppsavtalet var det första resultat som kan hänföras till konferensen, även om det inte formellt ingicks inom konferensens ram. Men det tillkom först sedan supermakterna klarat av den provverksamhet som de behövde bedriva ovan jord. De kärnvapenstater — Kina och Frankrike — som ännu inte hade nått så långt biträdde inte avtalet och har för övrigt ännu inte gjort det. Förbudet mot ovanjordsprov innebär inte ens en rustningsbegränsning. I själva verket har antalet prov per år räknat varit större efter det avtalet ingicks än innan, och provningsverksamheten har på senare år ytterligare ökat. I det partiella provstoppsavtalet förband sig kärnvapenmakterna att vidtaga vidare åtgärder för kärnvapennedrustning. Det är nu åtta år sedan. Inga som helst åtgärder har vidtagits eller ens på allvar diskuterats. Många i och för sig viktiga frågor har aktualiserats i Genéve, men kärnvapenrustningarna har hela tiden varit den stora frågan. De har haft en särställning och varit prövostenen för konferensens goda vilja att åstadkomma någonting. De intar också en speciell ställning i fråga om betydelsen för de rent svenska säkerhetsintressena. Kärnvapnen har långt mer än andra stridsmedel, som kan förutses eller anas, inflytande på vår situation. Jag delar visserligen den ofta framförda meningen att atombomber som terrorvapen gentemot oss är mindre sannolika. Däremot kan hotet om sådan användning vara en mycket farlig eventualitet. Om kärnvapnen ytterligare militärt utvecklas och förfinas — jag har svårt att ta till ordet ”förfinas” i det här sammanhanget, men det är nog den riktiga tekniska termen — kan den svenska trygghet som vi nu försöker grunda på alliansfrihet och på ett konventionellt försvar bli illusorisk. En vidareutveckling av kärnvapnen pågår alltså oförhindrat och oavbrutet. Sverige tog redan tidigt konsekvenserna av utvecklingen. Under hela 1960-talet har vi sakligt och ihärdigt, vid nedrustningsförhandlingarna och i andra sammanhang hävdat att kärnvapenfrågan måste lösas och att det måste ske genom balanserade åtgärder. Vi har erbjudit oss att avstå från vår möjlighet att skaffa kärnvapen, men har i gengäld krävt att kärnvapenmakternas övertag i så fall inte ytterligare skulle få ökas.

Kärnvapenmakterna har dock visat sig föga intresserade av denna typ av balans i åtagandena. Deras enda strävanden har varit att söka ytterligare befästa sitt eget övertag och öka sin egen handlingsfrihet. År 1968 hade man inom nedrustningskonferensen lyckats förhandla sig fram till ett icke-spridningsavtal. Det hälsades med jubel från många håll och det presenterades av kärnvapenmakterna som en väldig framgång för nedrustningssträvandena. Balansen i förpliktelserna lyste dock med sin frånvaro. Den inskränkte sig till ett par uttalanden i inledningen till avtalet och i texten om att kärnvapenmakterna skulle arbeta vidare mot kärnvapennedrustning och mot nedrustning över huvud taget — fraser av ungefär samma innehåll som i sin tid det partiella provstoppsavtalet. Man ville dock så gärna hoppas och tro att de denna gång skulle ge uttryck för allvarligt menade löften. Nu har tre år förflutit sedan avtalet undertecknades, och det måste konstateras att löftena uppenbarligen inte var avsedda att infrias. Man måste instämma i statsrådet Myrdals djupt pessimistiska bedöm ningar sådana som de kom till uttryck i Dagens Nyheter-intervjun. Fru Myrdal uttalar där farhågor för att nedrustningskonferensens tionde år skall bli dess sista. Det låter inte osannolikt. Men det skulle vara förfärligt, därför att konferensens eftermäle då skulle bli, att vad den först och främst lyckats med var att göra de starka ännu starkare och de svaga ännu svagare. För så är det. Vi svagare har berövats vår handlingsfrihet och inte fått någonting i utbyte. Vi har blivit utmanövrerade av stormakterna och har förlorat varje inflytande på den fortsatta kärnvapenutvecklingen. Här i Sverige kan vi bara hoppas på att konsekvenserna för vårt lands del inte skall bli alltför svåra. I går framlade Brezjnev inför den sovjetryska partikongressen ett förslag bl.a. om kärnvapennedrustning i samarbete mellan samtliga kärnvapenstater. Förslaget måste naturligtvis noggrant studeras. Det understryker åtminstone det väsentliga förhållandet att Kina och Frankrike inte hittills har velat ta del i några som helst kärnvapenöverläggningar eller avtal men att så måste bli fallet i fortsättningen. Man måste dock göra klart för sig att Brezjnevs utspel föga skiljer sig från tidigare förslag, framförda från olika håll i nedrustningssammanhang — förslag, som alla har haft det gemensamt, att de främst varit försök att påverka världsopinionen till egen förmån och samtidigt till förmån för förslag som, om de genomfördes, skulle förskjuta styrkebalansen till egen vinning och alla andras nackdel. De saknar därför realism på ett sätt som gäller så mycket annat också på nedrustningsöverläggningarnas fält. De närmast misskrediterar försöken att nå åtminstone begränsade resultat i form av balanserade åtgärder, som även därförutan är svåra nog att uppnå.

Herr talman! Jag tänkte under den stund jag har till mitt förfogande göra vissa kommentarer rörande vårt förhållande till EEC och den situation som råder för närvarande. Vi vet alla att EEC-debatten har pågått mycket länge. Hela 1960-talet kännetecknades av en lång EEC-debatt med tidvis ganska starka motsättningar mellan de politiska partierna i vårt land. Emellertid har sedan 1969 en del anmärkningsvärda förändringar ägt rum inom EEC med eller utan ett klart samband med utvidgningsförhandlingarna. Bl. a. har den strävan mot en formell politisk union, som finns hos stora grupper inom EEC, tagit sig uttryck i vissa beslut. Regelbundna konsultationer i utrikespolitiska frågor har sålunda inletts mellan de sex medlemsländerna, I dag är detta samråd inte formellt bindande, men beslutet om att sådana samråd skall äga rum markerar en avsikt att åstadkomma en faktisk samordning, som också föreslagits i Davignonrapporten. I denna rapport talas det om ”det samband som råder mellan att tillhöra den Europeiska Gemenskapen och att delta i de föranstaltningar som bör leda till att framsteg förverkligas i fråga om det politiska enandet”. På ett annat ställe sägs: ”Det ögonblick kommer närmare då Europa skall kunna tala med en enda stämma.” Detta är väl ett klart uttryck för att en väsentlig förändring har skett inom EEC då det gäller att sikta fram till en politisk union. Vidare har EEC:s ministerråd så sent som i februari månad detta år i en resolution angivit avsikten att man inom tio år skall ha genomfört en ekonomisk och monetär union. Genomförandet sker etappvis och successivt. Hur långtgående den monetära unionen blir är icke i dag utsagt, men förslaget och de beslut som har fattats säger tillräckligt mycket om att EEC är på väg in i en ny fas i hela sin utveckling.

Frågan om eventuellt svenskt medlemskap har i och med dessa två rapporter blivit alltmera aktuell.

Det finns inte möjligheter att ingå i ett sådant nära samarbete som medlemskap skulle innebära. Man kan gott säga att Sveriges neutralitet är oförenlig både med Davignonrapporten och med Wernerrapporten. Det skulle skapa neutralitetsproblem av hittills okänd omfattning, därest vi skulle tänka oss att ingå som medlem i EEC. Jag sade för litet sedan att jag har tillhört dem som heller aldrig trott på att det skulle vara möjligt att uppnå medlemskap. Jag har alltid betraktat den svenska neutraliteten som så avskild från den utveckling som äger rum och kommer att äga rum i EEC att ett medlemskap är omöjligt för oss att acceptera. Det finns därför anledning att hälsa med tillfredsställelse det beslut som regeringen har fattat. Det har givit en klar grund för fortsatta överläggningar om ett ekonomiskt samarbete, men samtidigt har det här i landet rensat luften på ett välbehövligt sätt. Man kan väl nu konstatera, efter att ha tagit del av den debatt som har pågått här i riksdagen under flera timmar, att det i stort sett råder enighet om den principiella inställningen till medlemskap eller icke. Men den fråga man ställer sig och har anledning att ställa sig är: Vad skall följa efter detta? Sveriges främsta intresse i överläggningarna med EEC gäller möjligheterna att uppnå tullfrihet inom en betydligt större geografisk marknad än för närvarande. Tullmurarna mellan de två västeuropeiska handelsblocken EFTA och EEC är en onaturlig företeelse som med politisk insikt hos regeringar och parlament snart borde kunna tas bort stegvis.

Det svenska frihandelsintresset gäller hela världsmarknaden. En allmän uppmjukning av den skyddsinriktade jordbrukspolitiken i olika länder är ett önskemål. Det är underförstått, då vi också anmält intresse för att ingå i EEC:s jordbruksmarknad. Vi önskar att denna i framtiden blir öppen gentemot utanförstående länder. Det är självklart att det finns motiv att understryka betydelsen av vår handel med EEC-området, då EEC:s marknad är av så vitalt intresse för oss. Nära 70 procent av allt vi har att sälja går till de två västeuropeiska handelsblocken EFTA och EEC. Det är en betydande del av vår handel som sammanlagt omfattar en export av 35 miljarder kronor som just går till dessa områden. Och om vår handel med dessa områden icke skulle kunna upprätthållas i nuvarande omfattning, då kommer vi ganska snart i betydande svårigheter, och det kommer mycket snart att sätta spår efter sig i fråga om sysselsättningen i det svenska näringslivet. Vi skall ha klart för oss att tanken på att vi skulle kunna reda oss i detta land utan någon som helst uppgörelse med EEC, som ibland förts fram, icke är realistisk.

Då det gäller EEC:s marknad har tendensen varit den motsatta enär vi 1959 till EEC-marknaden exporterade 31 procent medan andelen sjunkit till drygt 27 procent. Det borde egentligen ha varit tvärtom, eftersom EEC:s marknad varit en starkare expanderande marknad än vad EFTA marknaden varit. Men utvecklingen har varit sådan. Om vi inte skulle komma till någon uppgörelse eller till en icke tillfredsställande uppgörelse med EEC skulle det ha mycket menlig inverkan på den svenska ekonomin och den svenska sysselsättningen över huvud taget. Det är dessa synpunkter som jag har velat anföra vid detta tillfälle.

Jag vill inte här gå in på de svårigheter som vi kan möta då det gäller arbetsmarknaden, arbetskraftens rörlighet över gränserna. Jag är klar över att vi kommer att ställas inför svåra avgöranden, och det måste bli en avvägning av hur långt vi kan gå i förhållande till de fördelar vi kommer att få ut. Men så mycket är klart att den arbetsmarknadspolitik inom EEC som vi i så fall skulle inordna oss i avviker från den arbetsmarknadspolitik som är uppbyggd här — och inte till vår förmån utan tvärtom. Vi har inom fackföreningsrörelsen länge bedrivit ingående studier av alla dessa ting, och jag tror att vi har ganska klart för oss vilka problem som reses, det vill säga i den mån som ställningstagandena är klara inom EEC och riktlinjerna uppdragna för den politik som skall föras.

Vi skall inte inbilla oss att svensk ekonomi är sådan att vi kan klara våra framtidsproblem på egen hand, när en femtedel av hela vår bruttonationalprodukt kommer från handeln med andra länder. Det är vår utrikeshandel, som har vuxit och expanderat, som i stor utsträckning har möjliggjort den utbyggnad av standarden i det svenska samhället som har skett. Därför är utrikeshandeln en så vital del av hela vår ekonomi och så betydelsefull för vår utveckling.

Den svenska ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken är i hög grad — trots att man kanske ibland kan tycka motsatsen — grundad på solidaritet och utjämning. I motsvarande avseenden finns det ingenting inom EEC som är grundat på dessa två element. Självfallet vill vi fortsätta vår politik, vår utveckling av det svenska samhället. Men vi kan inte göra det oberoende av vad som händer vare sig i EFTA eller på andra stora marknader. Vi är beroende av alla marknader. Vi är beroende av EFTA-marknaden, även om inte i samma utsträckning som av EEC. Vi är beroende av Fjärran Östern, vi är beroende av den ryska och den amerikanska marknaden. Vi är i den situationen att vi är beroende av att bedriva en framgångsrik handel med hela världen.

Jag tror — om jag får säga det allra sist — att neutraliteten och alliansfriheten är så starkt förankrade hos det svenska folket, att inget parti allvarligt vågar ifrågasätta riktigheten av den neutralitetspolitik som vi för. Vi skall ha det i minnet när vi går in i nästa fas i dessa förhandlingar. Vi önskar uppgörelse på det ekonomiska området, men på det politiska området vill vi även i fortsättningen stå obundna,

Herr talman! Allra först vill jag uttala den förhoppningen att samtliga partier i det här landet skulle kunna vara besjälade av en fast vilja att upprätthålla den neutralitet och den alliansfria linje som hittills enligt min mening gett styrka åt vårt lands utrikespolitik. Det är något av den hörnpelare som herr Arne Geijer i Stockholm nyss pekade på. Denna fasta vilja är en politisk linje där centern alltid deklarerat en klar och bestämd uppfattning. Vi har också hävdat att denna klara hållning måste prägla våra handelspolitiska engagemang som jag återkommer till litet senare, Vår neutrala hållning får emellertid inte innebära att vi anser oss förhindrade att kritisera vad vi anser vara fel i det som sker världen över, men det skall ske på ett värdigt sätt, som sig bör i en demokrati. Kriget i Vietnam kräver fortfarande stort utrymme i massmedias utrikespolitiska avdelningar. Det är svårt att i det som hänt där under det senaste året skönja något som skulle kunna vara en grund för förhoppningar om en fredlig lösning av konflikten. Genom den amerikansk-sydvietnamesiska inmarschen i Cambodja förra våren och genom det av Förenta staterna understödda sydvietnamesiska angreppet på Laos för några månader sedan har krigsskådeplatsen vidgats och man har fått ett nytt Indokinakrig. Som utrikesministern framhöll i sin deklaration i dag på morgonen har invasionerna av Cambodja och Laos fått utomordentligt olyckliga följder. De drar in allt fler människor i krigets lidanden och gör en lösning av konflikten svårare att nå och mera avlägsen i tiden. Det går inte heller att bortse från den fara som ligger i att Kina kan känna sig hotat av det genom dessa invasioner utvidgade kriget. Den aspekten på Indokinaproblematiken framträder naturligtvis än mer mot bakgrunden av de ihållande ryktena om nya angrepp på Nordvietnam. Här vilar ett stort ansvar inte minst på Förenta staterna. Dess ledning måste göra vad den kan så att Nordvietnam inte än en gång blir utsatt för bombningar. Förenta staterna har utan tvivel betydande möjligheter att avstyra den upptrappning som skulle ligga i detta. En fredlig lösning av Indokinakonflikten måste naturligtvis vara målsättningen. Det har man också sagt från den amerikanska ledningens sida, och därvid har man tillmötesgått en stark opinion inom Förenta staterna. I fråga om förverkligandet av den målsättningen finns det dock stor anledning till besvikelse. Jag är naturligtvis medveten om att hela skulden inte kan läggas bara på ena parten, men den lösning i form av vietnamisering av konflikten som president Nixon eftersträvar är i verkligheten inte någon fredlig lösning. Den innebär bara att ansvaret för krigsinsatserna läggs på juntan i Saigon. Därmed kan, har man tydligen tänkt, de amerikanska trupperna tas hem, men man skall av allt att döma lämna kvar så många som behövs som stöd åt juntageneralerna. Den linjen måste vara föga uppmuntrande för de under årtionden och århundraden krigsdrabbade folken i Indokina. Och den linjen kan inte avlägsna de motsättningar som utgör grunden för kriget. En radikal uppmjukning av positionerna som möjliggör en aktivering av fredsförhandlingarna i Paris är nödvändig för att man skall komma ur den rådande hopplösa situationen. Det är min förhoppning, men tyvärr bara en förhoppning, att den positionsuppmjukningen inte skall vara alltför avlägsen. Vad gäller handelspolitiken är det en livsnödvändighet att Sverige, om möjligt i den nordiska gemenskapen, deltar i ett så brett samarbete med andra länder som möjligt. Detta måste gälla såväl åt väst som åt öst och söder. En större frihandel är förvisso eftersträvansvärd. Det finns en rad målsättningar som man måste ha för ögonen då man bestämmer sig för formerna för omfattningen av och inriktningen på samarbetet med andra länder. Vi har då som en huvudmålsättning att den svenska neutralitetspolitiken skall kunna fullföljas. Denna huvudmålsättning har alltid, som jag tidigare sade, varit helt klar för centerpartiet. Den var klar för oss när partiordföranden doktor Hedlund gjorde sin deklaration om neutraliteten och EEC sommaren 1961, någon tid innan statsminister Erlander höll sitt något mera apostroferade Metalltal. Den huvudmålsättningen har legat till grund för våra ställningstaganden för hela tiden därefter. Och den ligger till grund för ställningstagandet till den information som under senare tid kommit oss till del om våra möjligheter att bli medlemmar i EEC. Ett fullt medlemskaps oförenlighet med den svenska neutralitetspolitiken har kommit att stå alltmera klar under tiden efter det att vi lämnat in vår öppna ansökan. Det var rätt att lämna in en öppen ansökan vid det tillfälle då det skedde. Detta var en sak. Sedan har dock framstående representanter i EEC sagt ifrån att Sverige inte kan bli medlem i EEC utan att gå med på alla de villkor som följer med medlemskapet. Vi måste vara med i det utrikespolitiska samarbetet om vi skall vara medlemmar. Det har kommit fram vid sonderingarna i Bryssel och i EEC-ländernas huvudstäder. När detta konstaterande görs skall man, om man vill vara hederlig, enligt min mening tala om, att man inte anser att ett medlemskap är möjligt. Och det skall man göra så fort man kan, annars riskerar man att omvärlden — och det är ganska väsentligt — tappar tilltron till vår trovärdighet i det här landet. Det gäller både i EEC-länderna och i andra delar av världen. De som kritiserar tidpunkten för tillkännagivandet har inga skäl för det. Sedan är det angeläget att det från alla håll klart sägs ifrån — från alla håll — att det svenska ställningstagandet har sin grund i vår bedömning av förhållandena inom EEC, av EEC:s konstruktion och de krav som EEC ställer på sina fullvärdiga medlemmar. Att vi inte kan bli medlemmar beror alltså inte på vad som har gjorts eller inte gjorts av den svenska regeringen. Jag hoppas att det konstaterandet skall kunna bli ett allmänt slutintryck av den här utrikespolitiska debatten. Jag hoppas allvarligt på att det blir så. Man kan nämligen, herr talman, inte votera om neutralitet.